Fru talman! Jag hoppas att vi med dagens tekodebatt kan tvätta bort krisstämpeln på svensk teko. Under nästan 20 år har svensk tekoindustri fått statligt stöd. Stödet infördes 1970 och skulle vara av övergående karaktär. Det kan vara rimligt att en bransch som hamnar i svårigheter får hjälp medan man gör nödvändiga förändringar för att anpassa sig till nya förhållanden. Men sedan måste branschen stå på egna ben. Subventioner och stöd från staten kan inte förändra grundförutsättningarna för industrins och företagens villkor. De flesta industribranscher i Sverige har liksom tekoindustrin tvingats till mycket smärtsamma men nödvändiga strukturomvandlingar. Att med statliga subventionsstöd försöka förhindra en marknadsanpassad förändring gagnar inte en bransch på sikt. Det är andra faktorer som spelar in och andra medel som krävs. Det är den socialdemokratiska politiken som till mycket stor del har förorsakat tekoindustrins svårigheter liksom övrig svensk industris svåra konkurrensläge internationellt. Det är ju vårt höga kostnadsläge som är tekoindustrins stora problem, och det höga kostnadsläget är ju till största delen förorsakat av ett ruttet och perverst skattesystem. Jag använder finansministerns ordval här, eftersom hans omdömen om vårt skattesystem får anses vara ett expertutlåtande. Socialdemokraterna subventionerar tekoindustrin med medel som drivits in genom detta ruttna och perversa skattesystem. Detta förefaller mig vara ologiskt. I ena ändan för man en politik som slår undan benen för företagen genom höga skatter, pålagor, löntagarfonder och krånglig byråkrati. I den andra ändan försöker man mildra verkningarna av detta med hjälp av subventioner från statskassan, pengar som man driver in via skatterna. Svensk tekoindustri behöver i stället en tillväxtfrämjande politik med ett sänkt kostnadsläge, ett sänkt skattetryck och alla andra förändringar beträffande näringspolitiken som vi moderater föreslagit under så många riksmöten. Särskilt viktig är en förändrad politik för tekobranschen, som trots omfattande rationaliseringar fortfarande är en jämförelsevis personalkrävande och arbetsintensiv bransch. Fru talman! I dag vill tekobranschen få bort den krisstämpel som man haft under många år. Det är då viktigt att branschen visar att man kan stå på egna ben och att man kan fungera oberoende av statliga stödmiljoner. Det ser i dag betydligt ljusare ut för tekobranschen. Enligt SIND förbättrades lönsamheten inom tekoindustrin påtagligt under 1987, och branschen har under senare år stabiliserats. Svensk tekoindustri exporterade för 5 miljarder kronor under det senaste året, vilket visar att det finns åtskilliga svenska tekoföretag som driver framgångsrik verksamhet. Det är företag som har moderniserat tillverkningsprocessen och förnyat varusortimentet så att de står starka även i en internationell konkurrens. Bland dessa företag finns konfektionsföretag, som genom sina framgångar visar att det finns livskraft i svensk teko även på konfektionssidan. Dessa företag har lyckats genom att satsa på kvalitet, design och flexibilitet. De har följt med i modets växlingar och arbetat i samverkan med marknaden. Genom en anpassning till marknadens villkor har dessa företag stärkt sin ställning både hemma och på exportmarknaden. Ett bra exempel på en god reklam får svensk konfektionsindustri när ishockey-VM startar i övermorgon. När ishockey-VM invigs är det ryska ishockeylandslaget klätt från topp till tå i svensk konfektion. Fru talman! Tekoindustrin måste liksom andra industribranscher inrikta sig på en verksamhet utan statligt stöd. Regeringen har emellertid för avsikt att ytterligare förlänga tiden för den statliga subventionspolitiken gentemot teko. Äldrestödet upphör, men ett nytt treårigt stödprogram föreslås. Efter 20 års stödpolitik har man ingenting lärt. Vi vill i stället sätta punkt för den statliga subventionspolitiken nu, avskaffa tekostödet och äntligen ge branschen chansen att stå på egna ben och ta bort krisstämpeln. Fru talman! Frihandelspolitiken har en bred förankring i vårt land. Det är genom fri handel som enskilda konsumenters intressen bäst tillgodoses. Frihandel är också en målsättning för den internationella handelspolitiken inom såväl EG, EFTA som GATT, och för Sverige är utrikeshandeln av grundläggande betydelse för vår ekonomi och vår välfärdsutveckling. Ett fritt utbyte av varor, tjänster och kapital är särskilt viktigt för ett litet land som vårt. Få länder är så beroende av sin utrikeshandel som Sverige. Därför måste vi undvika protektionism i vår handelspolitik, och vi måste hålla rent framför egen dörr. Annars blir vi inte trovärdiga. Genom multifiberavtalen begränsar vi i strid med svensk uppfattning om frihandelns värde import av tekoprodukter från 15 lågprisländer, många av dem u-länder. Vi moderater har under flera år krävt att dessa importrestriktioner skall avskaffas. Multifiberavtalen har inte gagnat svensk tekoindustri. Importen av kläder har aldrig varit så omfattande som nu. Protektionismen mot 15 utvecklingsländer har inte förhindrat klädimport utan i stället gagnat andra länder, länder inom EG och EFTA och länder som vi inte har importrestriktioner mot. Vår protektionistiska tekopolitik har drabbat vissa u-länder, som vi i andra sammanhang genom biståndspolitiken försökt ge hjälp till självhjälp. Här motverkar vi med handelshinder dessa länders möjligheter inom just den industrisektor där de har de bästa förutsättningarna att lyckas. Det är, vilket vi under många år har framhållit, omoraliskt att Sverige på detta sätt medverkar till att hålla tillbaka utvecklingsländernas industriella utveckling. Det ligger också i svenska konsumenters intresse att multifiberavtalet omedelbart avskaffas. Handelshindren leder nämligen till högre konsumentpriser, vilket fördyrar klädinköpen. Inte minst är det barnfamiljerna som förlorar på importrestriktioner. Ett beslut om avveckling av multifiberavtalen har glädjande nog fattats av riksdagen. Mindre glädjande för svenska konsumenter och för u-länderna är att regeringen avser att låta oss leva vidare med importrestriktionerna ytterligare två år. Vi vill i stället ge svenska konsumenter och u-länder nytta av den fria handelns fördelar tidigare och inleda avvecklingen av multifiberavtalen omedelbart. En särskild övervakning av importen av tekoprodukter behövs inte. Det licenstvång som nu finns på tekoområdet bör slopas. Likaså bör kravet på geografisk ursprungsmärkning av tekoprodukter tas bort. Detta har kommerskollegium föreslagit. Kommerskollegium har konstaterat att kravet att tekovaror i butiken skall vara märkta med ursprungsland medför ökade kostnader för konsumenterna, utan att det fyller någon funktion som gör det motiverat från konsumentsynpunkt. Dessutom innebär ursprungsmärkningen ett onödigt handelshinder. Vi föreslår att riksdagen hörsammar kommerskollegiums begäran och tar bort denna onödiga reglering på tekoområdet. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 4, 6, 8 och 10.

Fru talman! För någon vecka sedan var jag med om en segerfest. Inbjudare till den var Sveriges tekoimportörer. Orsaken till att man hade samlat en grupp människor, kanske ett fyrtiotal, till den här festen var att man hade haft framgång i gemensamma strävanden, en framgång som bl.a. innebär att hindren för en fri import av tekoprodukter skall avskaffas 1991. I folkpartiet hade vi gärna sett att det hade skett tidigare än så, men det grundläggande är att hindren nu skall bort. Den gamla ståndpunkten som riksdagen under många år har förfäktat i kamp mot liberalismen har varit den att riksdagen skall fastställa någon viss andel av den svenska tekomarknaden som de svenska producenterna skall ha rätt till. Men även denna ståndpunkt överges när riksdagen kanske senare i dag beslutar i enlighet med förslaget i det betänkande som ligger framför oss. Visst finns det några skönhetsfläckar i förslaget, och jag skall omedelbart ta tillfället i akt och yrka bifall till reservationerna 4, 6, 8 och 11. Men jag tänker ändå inte, fru talman, främst uppehålla mig vid skönhetsfläckarna utan mera vid att det här är fråga om ett intressant, viktigt och i grunden riktigt beslut som vi nu skall fatta. Varför och för vilka är då det här beslutet en seger? I första hand är det, fru talman, en seger för de svenska konsumenterna, de som under många år har fått betala ett orimligt högt pris för sina tekovaror, därför att man har hindrat import av billigare och bra tekovaror ifrån framför allt u-länder. Inte minst är det, som Karin Falkmer framhöll, barnfamiljerna som har drabbats av detta. När man kvoterat den import som man ändå har medgivit från u-länderna, har det i hög grad inneburit att de fattiga länderna har satsat sina kvoter på de dyrare plaggen, på kostymer, klänningar o.d., och inte velat använda kvoterna för att sälja barnkläder till Sverige. Därför har barnkläder i Sverige varit alldeles orimligt dyra i förhållande till vad som varit nödvändigt. Totalt sett har man räknat fram att en svensk barnfamilj med två barn i genomsnitt har förlorat 1 500-2 000 kr. om året på de regleringar som nu äntligen, i varje fall 1991, slutgiltigt tas bort. Den andra kategorin, fru talman, som kommer att vinna på de reformer som vi nu skall genomföra är just u-länderna själva. U-länderna får nu möjligheter att på lika villkor konkurrera på den svenska marknaden med en av sina viktigaste produkter. Den möjligheten har de inte haft tidigare. De har missgynnats inte bara i förhållande till de svenska tillverkarna utan också i förhållande till de europeiska tillverkare som under lång tid har haft en fördel på den svenska marknaden på grund av vårt samarbete med EG och EFTA. Det har t.ex. varit lättare och billigare att importera från Spanien, Finland, Irland och Italien. Dessa länders tillverkningsföretag har man gynnat på u-landsföretagens bekostnad. Det har inte varit en snygg politik, och det är underbart fint att den nu skall försvinna. I varje fall de som sysslar med handel vet hur viktigt det är för u-länderna att kunna få inkomster genom sin export. Men då måste u-länderna också ges möjligheter att exportera det som de kan tillverka. När ett u-land kommer i gång med industriell sysselsättning är det nästan alltid i första hand just tekoprodukter som kan tillverkas, eftersom det då rör sig om en förhållandevis enkel teknik med en betydande arbetsinsats. Det är en orimlighet att länder som Sverige talar varmt om att man skall stödja de fattiga länderna när man samtidigt med andra handen bromsar deras möjligheter att med egen kraft skaffa sig de valutaintäkter de så innerligt väl behöver när de kommer i gång med sin produktion. Fru talman! När någon segrar brukar det finnas en eller flera förlorare. Jag undrar vilka de förlorarna är, och det gör kanske många andra också i den här kammaren. Bland förlorarna hittar vi de europeiska textilexportörerna som hittills har haft en gynnad ställning på den svenska marknaden. Nu får de konkurrera med u-länderna på lika villkor, och det är naturligtvis bekymmersamt för dem. Men vem i Sverige gråter över det förhållandet? De som också står som förlorare är de som i u-länderna har kunnat schackra med svenska importlicenser för tekoprodukter och kunnat sälja dem till överpris, utan att egentligen utföra en egen arbetsinsats. Sådana licenser har varit en bristvara. De som har lyckats komma över en licens med möjlighet att importera till Sverige har utan att sälja några varor kunnat sälja importrätten till priser som gett dem en hygglig inkomst. Vem gråter i Sverige över att de här schackrarna inte längre kan räkna sig till godo några arbetsfria inkomster på de svenska konsumenternas bekostnad? Är det möjligen den svenska tekoindustrin som är en av förlorarna? Mitt svar på den frågan är ett oreserverat nej. Vi vet att den svenska tekoindustrin under många år har förlorat andelar på den svenska marknaden. Det har skett trots ett mycket omfattande statligt stöd och trots betydande importhinder. Skall man dra någon lärdom av detta är det att företag bör undvika att fästa för stor vikt vid uttalanden från riksdagen och riktlinjer som riksdagen fastställer när dessa står i strid med den grundläggande utvecklingen på marknaden. När man försöker att manipulera och motverka marknaden bygger man dammar som så småningom måste genombrytas. När det sker blir problemen större för dem som har sökt skydd bakom dessa dammvallar. Den svenska tekoindustri som i dag finns kvar har visat att den i mycket stor utstäckning har förmåga att med egen kraft söka sig ut på exportmarknaderna och ta upp kampen. Många av de svenska tekoföretagen har blivit framgångsrika, mycket framgångsrika, och de svarar i dag för en export som är större än den svenska järnmalmsexporten. Det är inget dåligt resultat av svensk tekoindustri. Jag är övertygad om att tekoindustrin med sina skickliga modetecknare och designers, dugliga tekniker, välutbildade och kunniga textilarbetare, sina många framgångsrika säljare och förutseende företagsledare och med ägare som har visat sig kunna hålla huvudet kallt, även fortsättningsvis har goda möjligheter till framgångar.

Det finns, fru talman, grundad anledning till optimism när det gäller den svenska tekoindustrins möjligheter att överleva och utvecklas på en fri marknad. Nej, fru talman, de verkliga förlorarna är de protektionister och allmänna bakåtsträvare som inte förstått att verklig trygghet för jobb och ekonomi finner man inte genom att försöka bevara förlegade strukturer, utan genom att bejaka förändringar och vara med och leda utvecklingen. Den tekopolitik som riksdagen nu skall fatta beslut om är i sina huvuddrag en betydande framgång för de tankar som vi i folkpartiet under lång tid har kämpat hårt för att förverkliga. De skönhetsfläckar som blir kvar snarare framhäver än ändrar den bilden. Jag tvekar inte att säga att folkpartiet har varit den drivande kraften i kampen mot den tekopolitik som nu äntligen går i graven.

Fru talman! I detta betänkande behandlar vi åtgärder för tekoindustri och tekohandel. De åtgärderna är enligt centerns mening i vissa avseenden felaktiga och i andra avseenden otillräckliga. Vi anser att det är felaktigt att ensidigt avreglera tekoindustrin och att stödet till tekoindustrin är otillräckligt under denna omställningsperiod. Jag kan i det här fallet inte hålla med vare sig moderata samlingspartiet eller folkpartiet, som i det här ärendet tidigare sagt att man vill ha en ännu snabbare avreglering av tekoindustrin. På den socialdemokratiska regeringens förslag beslutade en majoritet i riksdagen hösten 1988 att en fullständig avreglering av tekoimporten skall ske den 31 juli 1991, då multifiberavtalet löper ut. Det var ett beslut som centern motsatte sig. Regeringens argument var att importhinder leder till högre priser för konsumenterna, vilket också kan vara riktigt i vissa avseenden. Centerpartiet är inte generellt mot avregleringar, men Sverige kan inte som ensamt land i världen avreglera sin tekoindustri. Det finns ingen anledning att Sverige som enda land i världen genomför en avreglering som är till allvarligt men för vår tekoindustri. Regeringen har också hävdat att avvecklingen av importrestriktioner leder till positiva effekter för utvecklingsländerna. Den argumentationen finns det anledning att se litet närmare på. Klädimporten från u-länderna har ökat från 15 000 ton år 1985 till hela 23 000 ton år 1987, eller 57 26 på två år. Räknat i volym kom hela 59 26 av klädimporten från u-länder och andra lågprisländer år 1987. Även under 1988 har det skett en fortsatt kraftig ökning av importen från dessa länder. En sannolik bedömning är att två tredjedelar av klädimporten år 1988 kom från u-länder och andra lågprisländer. Den stora vinst som skulle tillföras konsumenterna genom avregleringen — man talar om 4 miljarder — skulle då komma från den återstående tredjedelen av importen, dvs. från i-länder som t.ex. Finland, Norge och länderna inom EG. Den ekvationen går inte riktigt ihop. Hela vår import är på 16 miljarder, och vi skulle då tjäna 4 miljarder på en tredjedel av importen. Den beräkningen stämmer inte. Om importen från länderna inom EG, Norge och Finland tvärt skulle upphöra skulle vi med all sannolikhet få betydande handelspolitiska problem. Jag tror också att man kan befara att konkurrensen mellan u-länderna blir mycket hårdare om alla kvoter och rättigheter för det enskilda landet upphör. Det finns en risk för att de svagaste länderna blir utslagna i konkurrensen och att man i dessa länder tvingas in i icke människovärdiga arbetsförhållanden. Gällande mål för tekopolitiken är att 1978 års produktionsnivå skall upprätthållas och att svensk tekoindustri skall svara för 30 96 av den inhemska tillförseln av tekovaror. Det är ett mål som inte har uppfyllts. År 1987 underskred textilindustrin målen med 5 96 och konfektionsindustrin med 33 9. Talen för 1988 torde vara ännu sämre. Vi från centerns sida föreslår offensiva insatser för att utveckla tekoindustrin. Vi anser det därför fel att nu ändra den av riksdagen fastlagda målsättningen, nämligen att den inhemska produktionen skall svara för minst 30 96 av den totala inhemska tillförseln av tekovaror. Tekoindustrin har tidigare haft en både djup och mångårig kris, men på senare år har den negativa trenden vänt, och vår tekoindustri har lyckats att skapa en grund för framtidstro och positiv utveckling. Trots att branschen har stabiliserats krävs en noggrann uppföljning av utvecklingen. Under 1988 har vår tekoindustri haft en betydligt sämre produktionsutveckling än vad man väntat sig. Klädhandeln har i dag betydande problem. Den har också överbeställt varor, vilket gör att det säkerligen kommer att bli ett överutbud 1989. Den försämring för tekoindustrin som regeringen föreslagit kan få till följd en ytterligare utslagning av företag. Detta kan få allvarliga konsekvenser för de orter som är särskilt beroende av tekobranschen, typ Sjuhäradsbygden. Man måste här också ta i beaktande dels tekoindustrins allmänna betydelse för ekonomi och sysselsättning, dels den stora betydelse tekoföretagen har för utkomstmöjligheterna i vissa orter. När det sedan gäller försörjningsberedskapen kan inte centern acceptera de nedskärningar som försvarsbeslutet innebar på beklädnadsområdet. Det är av stor vikt att säkra en inhemsk produktion av råvaror och grundtextil. Den svenska tekoindustrin har betydelse inte bara som producent av kläder utan även för att tillhandahålla t.ex. sjukvårdstextilier och textila produkter till industrin. För att förbättra vår beredskap på tekoområdet anser vi i centern att det är viktigt att olika myndigheter gör sin upphandling av tekoprodukter, inklusive uniformer till försvaret, hos svenska tillverkare. Även det skulle bidra till en positiv utveckling för de svenska tekoföretagen. Beslutet från svensk sida om en avveckling av importrestriktionerna på tekoområdet har fattats utan hänsyn till hur våra konkurrentländer har utformat sitt skydd för näringen. T.ex Finland, Norge, EG:s medlemsstater och USA har inte vidtagit några åtgärder för att häva importbegränsningarna. Att Sverige nu skall gå före och slopa restriktionerna är att diskriminera svensk tekoindustri. Vi skall inte skapa sämre regler och förutsättningar för de svenska tekoföretagen än vad som gäller för EG:s tekoindustri. Vi vill ha konkurrens på lika villkor. En avreglering kan också komma att missgynna ett antal utvecklingsländer som med nuvarande system garanteras en viss export till Sverige. Vi vet heller inte vilka konsekvenser för vår försörjningsberedskap som ett upphävande av importbegränsningarna kan komma att få. Regeringen bör därför se till att en analys görs av dessa förhållanden. För att de senaste årens positiva utveckling inom tekobranschen skall kunna fortsätta är det nödvändigt med fortsatta stödåtgärder till tekoindustrin. Det krävs nya investeringar i bl.a. produktionsteknik, produktutveckling och marknadsföring. Tekoindustrin har en genomsnittligt lägre lönsamhet än flertalet övriga industribranscher i landet. Det gör att tekoföretagen saknar riskkapital för offensiva satsningar. Skall den svenska tekoindustrin kunna förbättra sin konkurrenskraft gentemot utlandet och även öka sina marknadsandelar är det nödvändigt med offensiva satsningar i näringen. Från centerns sida anser vi att det kommande stödet till tekoindustrin bör utgå i form av utvecklingslån. Det är ett stöd som är generellt och konkurrensneutralt, och det stimulerar till utveckling och industriell förnyel se. Denna stödform bör införas vid början av budgetåret 1989/90 och tillämpas under en treårsperiod. Vid en sådan stödform skulle vi självfallet även ställa krav på att företagen själva bekostar en del av investeringarna. På det viset skulle vi även undanröja eventuella risker för handelspolitiska konsekvenser. Från centerns sida anser vi att utvecklingslånet skall utgå med ett visst antal kronor per produktionstimme och att alla företag med inhemsk produktion skall kunna erhålla lånet för investeringar i produktutveckling, marknadsföring, teknikutveckling och utbildning. Det stämmer ganska väl överens med en motion som Hans Nyhage väckt i det här ärendet. Genom ett väl avvägt urval av låneoch avskrivningsberättigade åtgärder kan lånet på företagsnivå riktas mot de åtgärder som branschen bäst behöver för en långsiktig, uthållig lönsamhet. Lånen skall kunna beviljas årsvis och vara ränteoch amorteringsfria. Lån som inte har utnyttjats skall återbetalas. Vi anser också att det bör finnas möjligheter till avskrivning med 100 96 för lån upp till 100 000 kr. Detta skulle gynna de minsta företagen. För lån större än 100 000 kr. skulle avskrivning med 100 926 medges endast om berört företag gjort godkända investeringar för minst det dubbla lånebeloppet. Fru talman! Vi anser från centerns sida att anslag för utvecklingslån bör upptas med 150 miljoner för budgetåret 1989/90. För de två därpå följande åren bör motsvarande belopp anvisas. Anslaget till SIND:s stödåtgärder för det kommande budgetåret bör reduceras i förhållande till regeringens förslag och uppgå till 35 miljoner. Dessa medel bör i huvudsak användas för exportfrämjande åtgärder och utbildningsinsatser. Vi vill således satsa totalt 185 miljoner på teko under det närmaste året. Fru talman! Med stöd av vad jag har anfört yrkar jag bifall till de reservationer som centern står bakom i detta betänkande.

Fru talman! Kjell Ericsson visar genom sitt framträdande här att han är en företrädare för de protektionister och bakåtsträvare som jag i mitt inlägg tog avstånd från. Jag noterar att det är centern, vpk och miljöpartiet som nu står för just de tendenserna i den svenska tekopolitiken. Kjell Ericsson oroades över att u-ländernas andel av de svenska klädköpen hade vuxit. Han gjorde också gällande att om konkurrensen blev fri så att även u-länderna fick konkurrera fritt skulle konkurrensen hårdna också mellan dem. Han fick det nästan att låta som om det vore av hänsyn till u-länderna som man skulle begränsa deras möjligheter att sälja på den svenska marknaden. Bockfoten syns tydligt, Kjell Ericsson! Fru talman! Kjell Ericsson lämnade några felaktiga uppgifter. Han sade att inga andra länder har avskaffat restriktionerna när det gäller importen av tekoprodukter. Verkligheten är den att t.ex. Schweiz har avskaffat dem sedan lång tid, och trots att man gjort det finns det i Schweiz en blomstrande tekoindustri, fullt kapabel att konkurrera på en fri marknad. Jag är inte ett dugg orolig för att inte också den svenska tekoindustrin kommer att klara det. I reservationen från centern, vpk och miljöpartiet talar man om att övriga länder som reglerar tekoimporten —t.ex. Norge inte har tagit något steg mot ett upphävande av importbegränsningarna. Jag ber Kjell Ericsson att lägga märke till vad som nu händer i Norge. Där har ett förslag helt nyligen lagts fram om att begränsningarna skall just tas bort.
Fru talman! Vi är inte vare sig bakåtsträvare eller protektionister. Men Sverige kan i det här fallet inte gå snabbare fram än andra länder gör. Man hänvisar ofta till EG:s harmonisering, men i det här fallet gäller inte det. Vi har sagt att vi är beredda att lägga oss på samma avregleringsnivå som EG gör. Men Hadar Cars vill tydligen gå bra mycket längre. Det vill inte vi i centern göra. Vi vill att våra svenska tekoindustrier skall ha en chans att konkurrera även i fortsättningen. Vi behöver en svensk tekoindustri, och då kan man inte genomföra en så snabb avreglering.

Fru talman! Det är glädjande att centern på ett område ansluter sig till EG och hyllar dess principer. För mig gäller motsatsen när det gäller just den här saken: Jag vet att EG har restriktioner mot import av tekoprodukter från fattiga länder. Jag tycker att det vore oerhört glädjande om Sverige kunde visa att man klarar sig bra utan sådana restriktioner och på så vis sätta upp ett positivt exempel för den europeiska gemenskapen. Jag är också övertygad om att hade vi större möjligheter än vi i dag har att påverka den politiken inifrån, skulle våra möjligheter att vinna framgång också när det gäller att motverka tekorestriktionerna vara ännu större.

Fru talman! Teko är den enda eller i varje fall en av mycket få industribranscher där det finns fler kvinnor än män i arbete. Sjuhäradsbygden i Älvsborgs län är fortfarande starkt beroende av sin textila produktion och konfektion. Andelen förvärvsarbetande kvinnor inom Sjuhäradsbygden har också alltid varit en av de högsta i landet. Nästan hälften av alla kvinnor i länet som 1980 var anställda inom industrin var anställda inom teko. När jag skrev den här motionen letade jag efter färskare siffror men fann inga om just detta förhållande. Kvinnorna i Sjuhäradsbygden, men också på andra ställen, kommer att drabbas särskilt hårt om tekoproduktionen minskar ytterligare. Det är väldigt viktigt att vi framhåller några förhållanden i Sverige som belyser situationen på tekoområdet och jämför dem med hur det är i andra länder. Jag skall strax återkomma till detta. Först vill jag något litet kommentera de kampanjer som förekommit genom åren och som vi nu hör upprepas genom inläggen i debatten i dag. När Hadar Cars säger sig inte veta vem som kan räkna in en seger när riksdagen nu går till beslut om frågorna i detta betänkande tycker jag att han är ovanligt blygsam. Det var väl det enda som var blygsamt i hans inlägg över huvud taget. Är det någon av dem som brukar delta i tekodebatterna här i kammaren som inte vet vilka kampanjer som just de tuffaste bland textilimportörerna har ägnat sig åt och vilket budskap de fört fram? Hadar Cars är väl dem ganska närstående, så jag förstår inte varför han glömmer dem så lätt. Till Ivar Nordberg och till andra socialdemokrater och till andra som stöder regeringens nyliberala inslag i tekopolitiken skulle jag vilja säga, att nog är detta en politisk seger för Hadar Cars! Jag var själv inblandad i och stödde den fackliga kampen under de borgerliga regeringsåren. Då rådde faktiskt upprorsstämning i våra trakter i Sjuhäradsbygden. Hadar Cars kom dit då och då. Han lät inte riktigt så stöddig då, fru talman, då han tvingades möta de argument som textilarbetare och textilarbeterskor framförde i Sjuhäradsbygden, i Mark och i andra kommuner. Jag tycker att det är märkligt att Sverige skall gå i spetsen med sådana avregleringar på område efter område som dem man nu genomför. I vanliga fall hänger dessa avregleringar mycket nära samman med det som sker inom EG-länderna. På en mängd områden där jag själv varit inblandad vet jag att Sverige har gått i spetsen — t.o.m. före EG-länderna själva — för att påskynda avregleringen inom olika verksamhetsområden. Hela transportområdet är exempel på det. Så till den agitation som textilimportörerna och Hadar Cars bedriver — och för den delen också Ivar Nordbergs partibroder, Carl Hamilton. Carl Hamilton kanske inte är kvar i socialdemokratiska partiet längre — Lahja Exner skakar på huvudet; i så fall får jag gratulera er, Lahja Exner — men så länge han fanns med i partiet var han i alla fall den socialdemokrat och akademiker som lyckades reta upp flest arbetare samtidigt. Mitt under beklädnadsarbetarnas kongress i Stockholm framträdde Carl Hamilton, jag tror att det var i ett Rapportreportage, och förde textilimportörernas talan genom att vädja till och flirta med barnfamiljerna — alla barnfamiljer i hela landet. De skulle minsann få köpa så billiga kläder som det någonsin var möjligt — bara man släppte importen helt fri! Hadar Cars hade ett mycket intressant inlägg tidigare i debatten. Jag trodde att Hadar Cars och andra som står på de råa och tuffa textilimportörernas sida brukade säga att textilimportörerna stod för ett visst ansvar. De var ju så intresserade av att svenska barnfamiljer skulle kunna köpa billigare barnkläder. Nu berättar Hadar Cars att textilimportörerna hittills inte har importerat billiga barnkläder för försäljning till låga priser, därför att det var så mycket intressantare att importera dyrare klänningar. Detta säger ju vad det hela handlar om! För textilimportörerna handlar det framför allt om vinsten. Om det finns något exempel, Hadar Cars, som motsäger det jag har sagt om textilimportörerna skulle jag mycket gärna vilja höra de exemplen framföras från talarstolen. Det vore nyttigt för alla som deltar i debatten. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 2, 3, 5 och 7. Naturligtvis yrkar jag också bifall till reservation 1, som vi inte har signerat. Detta berodde på en ren miss. Det var brist på samarbete och brist på tid inom vpk-gruppen som ledde till denna miss. Reservation 1 är en viktig centerreservation, som handlar om målet för den svenska tekopolitiken. Vi tycker nämligen att det är minst lika viktigt att tala om att vi måste bevara 30-procentsmålet och andra inslag i de beslut som fattades för numera ganska länge sedan i Sveriges riksdag. Att bevara målen är alltså viktigt. Just när den borgerliga regeringen ville ändra på dessa mål blev det storm bland tekoarbetarna i Sverige. Socialdemokraterna hamnade den gången på rätt sida i debatten, men ganska snart uttryckte de sig mer vagt och förhöll sig mer passiva. Vi är därför många som tror att det var Carl Hamilton, även om han numera har lämnat det socialdemokratiska partiet, som var den som egentligen gick i spetsen för den nuvarande regeringspolitiken på tekoområdet. Jag skall ge litet beröm också. Utskottet vänder nämligen på klacken och talar om att det stöd som regeringen föreslår skall ges, nu också måste avse de mindre företagen. Det tycker jag var bra, och det tackar vi för.

Fru talman! Jag vill naturligtvis tacka Viola Claesson för hennes hyllningsord till mig för min enkla insats när det gäller borttagandet av tekorestriktionerna. Jag delar gärna med mig en blomma till moderater som Görel Bohlin och Karin Falkmer och inte minst till Åke Weyler, tekoimportörernas skicklige verkställande direktör som oförtröttligt arbetat för att fakta skulle komma på bordet. En blomma tycker jag också att Carl Hamilton skall ha. Han har liksom många andra vänt socialdemokratin ryggen och blivit medlem i folkpartiet. Vi är mycket glada över att ha honom hos oss. Viola Claesson! Om man ställer upp som krav att ett u-land får sälja t.ex. 10 000 plagg till Sverige, då är det väl inte så egendomligt om det landet väljer att sälja de plagg som ger de största inkomsterna! De största inkomsterna får man på de dyrare plaggen såsom kostymer och klänningar. Mindre inkomster får man på billigare plagg, t.ex. barnkläder. Resultaten av de svenska restriktionerna — inte av någon vilja från importörer i Sverige eller exportörer i u-länderna — blir just den att barnfamiljerna har missgynnats särskilt mycket. Det är synd att så har varit fallet, och jag gläder mig åt att detta missgynnande inte skall fortsätta särskilt länge till. Viola Claesson! Min inställning till dem som arbetar inom svensk teko är oförändrad. Jag vill att de som andra skall kunna känna att de har trygga arbetsplatser och arbetar i en industri som har möjligheter till framgång och där man känner den säkerhet som just konkurrenskraften ger. Det är den enda säkerhet som är långvarig och som man kan förlita sig till när det blåser. Därför tycker jag det är viktigt att vi genom det beslut som riksdagen nu skall fatta bidrar till att långsiktigt stärka konkurrenskraften inom den svenska tekoindustrin — det är mitt mål. Det är inte genom subventioner, hinder mot import och andra statliga åtgärder — som jag mycket väl förstår att man från kommunistiska ideologiska utgångspunkter vill gripa till - som man ger dem detta skydd, utan just genom att låta dem konkurrera i en fri marknad. Att kommunisterna står där de står förvånar mig inte alls. Jag är däremot mer bekymrad över att centerpartiet håller er i handen.

Fru talman! Tack för de orden, Hadar Cars! Det är alltid trevligt när det framgår klart och tydligt att någon står för en ideologi som går att känna igen. I det här fallet känner jag tacksamhet både för att jag har fått den politiska ideologi som jag har fått och för att jag slipper befinna mig i ett politiskt sällskap som det Hadar Cars räknade upp alldeles nyss. Där fanns Åke Weyler, Carl Hamilton, Görel Bohlin och Hadar Cars själv. Det är inte ett gäng som är så där väldigt populärt i Sjuhäradsbygden, bland tekoarbetarna eller bland folk inom arbetarrörelsen över huvud taget. Men så skall det ju vara — vi känner ju igen Hadar Cars. Vad vi inte känner igen är socialdemokraterna. Jag förstår att Hadar Cars känner glädje för att socialdemokraterna till sist har krupit till korset. En sak pratar inte Hadar Cars om. Han känner inte ens att han har anledning att ta upp ämnet — det har med hans nyliberala ideologi att göra. Är det inte så att det i en del av de länder i tredje världen som mycket av importen till Sverige kommer ifrån förekommer människor i arbete som vi räknar som barn? Där förekommer vad många inom den internationella fackliga rörelsen betecknar som slavarbete. Detta är också ett slags subsidier, men det är aldrig sådant som moderater och folkpartister brukar vilja ta upp. På det konstiga borgerliga svenska språket talar man nu om ”lågkostnadsbesättningar” när det gäller sjömän som t.ex. är filippinare. Detta är någonting som vi aldrig kan acceptera, vi som står för en socialistisk eller kommunistisk ideologi. Den som i likhet med Hadar Cars inte har minsta känsla för de här problemen, för dem som utsugs allra värst för att svenska textilimportörer skall få tjäna så mycket som möjligt, kan naturligtvis heller aldrig ha någon känsla för svensk tekoindustri och den svenska arbetarklassen. Jag hade inte väntat mig det.
Fru talman! Fattigdom vållar mycket elände, inte minst i u-länderna, och det tar sig stundtals uttryck som dem Viola Claesson nu beskrev. Det är som ett medel i kampen för att utrota fattigdomen och ge u-länderna en chans att komma ur de problem de har som vi ser möjligheten för dem att sälja de varor de producerar som en av de viktigaste insatserna. Viola Claesson vill hålla dem kvar i fattigdom genom att förvägra dem den möjligheten. Fru talman! Jag vill också gärna erinra Viola Claesson om att de personer som hon pekade ut såsom särskilt orimliga att ha sällskap med med säkerhet företräder väsentligt många fler industriarbetare än de som har stött det parti som Viola Claesson tillhör.
Fru talman! Det var då en än märkligare tankegång! Utgår Hadar Cars ifrån att man bara kan stödja människor som har exakt samma uppfattning och inte kan känna humanitet, facklig solidaritet eller internationalism av den rätta sorten? Detta var faktiskt ännu grövre än de tidigare inläggen. När Hadar Cars säger att fattigdomen stundom tar sig sådana uttryck och menar det jag nämnde, att barn kan användas som slavarbetare, och att det är grunden till att man kan flirta med svenska barnfamiljer som skall få litet billigare barnplagg, då borde egentligen debatten vara slut. Vi står så långt ifrån varandra som vi någonsin kan. Jag står på Sjuhäradsbygdens, svensk tekos och tekoarbetarnas sida.

Fru talman! Jag måste börja med att bekänna att jag som ny i den här församlingen och som tillhörande ett nytt parti kanske inte är insatt i alla teknikaliteter i de här frågorna. Jag kan inte heller hänvisa till vad vi sade vid den förra behandlingen av ärendet, som ju är så populärt annars. Men vi har vissa grundprinciper, som vi finner att vi bör framföra i det här sammanhanget och som vi också har framfört. Vi brukar tala om de fyra solidaritetskraven, som vi politiskt vill verka för. Ett av dem är solidaritet med andra folk, främst u-länderna. Ur den synpunkten var det ganska naturligt att vi i höstas ställde upp för att upphäva multifiberavtalet, vilket skulle möjliggöra en ökad försäljning från u-länderna till Sverige. Samtidigt sade vi dock att villkoret för detta är någon form av socialklausul. Vi vet ju, som Viola Claesson har nämnt, att det förekommer en exploatering av människor, som vi måste betrakta som moraliskt upprörande. Karin Falkmer var inne på frågan om moral. Jag tycker att en av de viktigaste moralfrågorna är den exploatering som vi vet förekommer i en rad u-länder, bl.a. inom denna industri. Naturligtvis är risken stor att det är de u-länder som mest hänsynslöst exploaterar sina anställda som kan hålla de lägsta priserna och som alltså får stå för exporten till Sverige. Jag tycker Hadar Cars i sin uppräkning över förlorare borde ha tagit med de här kategorierna människor. Det var för att granska att importen inte får sådana resultat som vi ställde kravet på någon form av socialklausul. Det betyder inte att vi i miljöpartiet säger att man i dessa länder skall ha exakt samma sociala lagstiftning eller samma krav som vi har i Sverige — det vore naivt att tro att en sådan utjämning kunde ske — men det måste som sagt finnas gränser. När Hadar Cars talar om frihet förefaller det mig som om han avser en fullständigt obegänsad frihet. Jag tycker att bockfoten sticker fram även här. I inget civiliserat samhälle kan man acceptera en obegränsad frihet. Det är bara fråga om var frihetens gränser skall gå. Obegränsad frihet blir med all säkerhet en frihet för den starke, för den rike, för den mäktige. Det har talats om förlorare. Men det finns ju förlorare även här i Sverige, t.ex. de sömmerskor i Sjuhäradsbygden eller i min hemstad, Söderköping, på Fix industrier som blir utan jobb, om man tillåter en ohämmad exploatering av människor i andra länder. Därför har vi anslutit oss till reservation 1, där det sägs att vi inte kan göra den snabbavveckling som skisserades i det tidigare riksdagsbeslutet. Vi behöver i stället ha en långsiktig strategi för utvecklingen av tekoindustrin. Vi har ingen anledning att gå snabbare fram än EG. I alla andra avseenden vill ju Hadar Cars åstadkomma harmonisering med EG, men av någon anledning passar det inte med harmonisering i det här fallet. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1. Jag yrkar också bifall till reservation 2, där det framhålls att vi skall ha en viss basförsörjning när det gäller strategiskt viktiga varor. Jag yrkar även bifall till reservation 3, där det föreslås att vi skall ha en viss flexibilitet när det gäller offentlig upphandling. Samhällsekonomiska bedömningar skall vara tillåtna, liksom bedömningar avseende svensk försörjningstrygghet. Så länge vi inte fått igenom socialklausuler kan vi inte skynda fortare än EG. Jag är vän av snabbavveckling i andra avseenden, t.ex. av kärnkraften. Men i det här avseendet är jag definitivt motståndare till den snabbavveckling som moderata samlingspartiet och folkpartiet vill ha. Jag yrkar bifall också till reservation 4. Så länge vi inte har någon socialklausul anser jag att det är nödvändigt att bibehålla licensförfarandet. Därför yrkar jag bifall även till reservation 5.

Herr talman! Folkpartiets och mitt eget avståndstagande från barnarbete i industrin, från utnyttjande av slavarbetskraft och från utnyttjande av fångar på ett otillständigt sätt för olika arbetsuppgifter är totalt och absolut. Främst inom internationella arbetsorganisationen men också på andra håll arbetar man för att få till stånd konventioner i syfte att komma till rätta med dessa oacceptabla företeelser. Jag kan försäkra Lars Norberg och andra att kampen mot sådana företeelser kan påräkna folkpartiets fullständiga och helhjärtade stöd. Men det är, Lars Norberg, en litet märklig tanke att man skulle kunna komma åt det problemet, som vi är överens om att vi vill komma åt, genom att begränsa importen av tekoprodukter från u-länderna till Sverige. Jag menar inte alls att det inte kan förekomma att tekoprodukter någon gång i u-land kan produceras med utnyttjande av barnarbetskraft. Det är svårt att påvisa. Förhoppingsvis är det mycket ovanligt, men det kan förekomma här liksom inom all verksamhet som u-länderna bedriver, inte minst inom jordbruket. Ännu i denna dag förekommer det inte sällan att barn hjälper till med arbetet även i svenska jordbrukarhem. Det brukar inte utgöra något hinder för oss att köpa svenska jordbruksprodukter. Men det här är allvarligare, och jag vill inte dra någon parallell med svenska förhållanden. Vi kommer emellertid inte åt barnarbetet genom att begränsa importen av tekoprodukter från u-länderna. Det enda vi åstadkommer med det är att vi hindrar de här u-ländernas ekonomiska tillväxt i dess helhet. Detta gör att förutsättningarna att komma till rätta med andra sociala problem minskar — barnarbetet är ju bara ert socialt problem. De som i dag åberopar barnarbetet som ett skäl för att begränsa denna import gör det inte av omtanke om de stackars barnen. De gör det därför att de tycker att det låter som ett snyggt argument, som de vill att andra skall gå på, så att de inte skall behöva säga vad de i själva verket egentligen tycker är det viktiga, nämligen att hindra u-landsimporten till förmån, som de tror, för en något större svensk tekoproduktion. Jag tror att denna industri klarar sig bäst om den får konkurrera fritt, men det har jag redan redovisat.
Herr talman! Det är glädjande att folkpartiet i internationella organisationer vill verka emot slavarbete och barnarbete. Det tror jag nog att alla i denna kammare ställer upp på. Men det är ju en ganska litet ansträngande aktivitet, som inte frestar på.

I de fallen skall Sverige kunna säga nej till en import. I frågan om detta är ett snyggt eller ett fult argument vill jag säga att jag anser att man till dess motsatsen är bevisad skall utgå från att de som yttrar sig i en debatt gör det sakligt och att de argument som framförs är de verkliga. Har man anledning att ifrågasätta detta, måste man framlägga bevis.

Men jag tror inte att det är detta som herr Norberg i dag syftar till utan att det är att göra begränsningar av u-landsimporten till Sverige för att gynna några andra intressen än dem jag vill gynna, nämligen tillväxten i de fattiga länderna och de svenska konsumenternas befogade krav på att få billiga och bra tekovaror.
Herr talman! Jag kan inte hindra Hadar Cars att tro saker och ting om vad jag anser utan att jag har sagt det. Men det är glädjande att höra att folkpartiet kommer att ställa upp på en begränsning av importen i fall där det är väl belagt av trovärdiga vittnen, såsom ILO, att här försiggår en socialt oacceptabel produktion. Det är precis det som vi med vårt förslag om socialklausuler ville få infört i svensk lagstiftning. Till dess det sker, anser vi att det finns anledning att bibehålla en viss begränsning av importen.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 20 behandlas bl.a. proposition 1988/89:100, bil. 14, i vad avser anslag till industripolitiska åtgärder för tekoindustrin m.m. I betänkandet redovisas också ett antal motioner från den allmänna motionstiden samt tolv stycken reservationer. Låt mig på en gång slå fast att regeringens förslag om ett nytt treårigt industripolitiskt stöd till tekoindustrin tillstyrks av utskottet. Men vi anser också att stödet i större utsträckning än hittills skall inriktas mot de små och medelstora företagen. Utskottsmajoriteten menar att detta bör ges regeringen till känna genom ett särskilt uttalande av riksdagen. I en reservation från moderata samlingspartiet krävs att branschstödet inte skall förlängas. I en folkpartireservation begärs ett anslag för vissa utbildningsinsatser under budgetåret 1989/90, men i övrigt föreslås att stödet skall avvecklas. I en tredje reservation, från centerpartiet, föreslås att riksdagen skall anvisa medel till ett nytt stödsystem som man kallar utvecklingslån — det hette tidigare någonting annat. Men samtidigt borde det industripolitiska stödet reduceras i förhållande till regeringens förslag, anser centerreservanterna. De vill alltså ha ett nytt lånesystem men reducera de pengar som skall gå till industrin i övrigt. Nuvarande mål och riktmärke för tekopolitiken skall upphöra att gälla, föreslås det i budgetpropositionen, vilket utskottsmajoriteten anslutit sig till. Jag skall något kommentera detta. Svensk tekoindustri har i dag en bättre situation än tidigare, och detta har diskuterats vid flera tillfällen, bl.a. här i kammaren. De förändringar som nu föreslås gör att tekoindustrin på sikt kommer att arbeta utifrån i stort sett samma förutsättningar som gäller för de flesta andra branscher. De särskilda produktionsoch tillförselnivåer som infördes tidigare, i en situation som inte gäller i dag, finns det heller ingen motsvarighet till inom övriga industribranscher. Det var någonting unikt för den här branschen. Tekobranschens struktur har stabiliserats och påtagligt förbättrats under senare år. Branschen står i dag bättre rustad att klara den internationella konkurrensen. Vi kan i dag konstatera att en betydande del av tekoföretagens produktion faktiskt avsätts på exportmarknaden. Utskottsmajoriteten ansluter sig till regeringens förslag att de gällande målen för tekopolitiken skall upphöra. Herr talman! Frågan om försörjningsberedskap på tekoområdet berörs i motioner från centern och vpk. Riksdagens beslut 1987 om totalförsvarets fortsatta utveckling innebär bl.a. att tidigare fastställda planeringsförutsättningar för försörjningsberedskap på beklädnadsområdet upphör att gälla. I dag omfattas hela totalförsvaret av gemensamma riktlinjer för planeringen. Tillsammans med de antaganden om kriser och krig som ligger till grund för den nuvarande inriktningen av totalförsvaret innebär de ändrade planeringsförutsättningarna för beredskapsåtgärderna på tekooch skoområdena att behovet av att upprätthålla produktionskapacitet inom beklädnadsområdet har minskat. Det innebär att anslaget för beredskapsfrämjande åtgärder kunnat reduceras. De nuvarande kapacitetsbevarande insatserna berör i första hand tillverkning av vissa grundtextilier. Jag vill också, herr talman, erinra om att regeringen beslutade i december år 1988 att en parlamentariskt sammansatt kommitté skulle tillsättas med uppgift att utreda totalförsvarets utveckling efter budgetåret 1990/91. Av direktiven till kommittén framgår bl.a. att den skall analysera behovet av eventuellt ökade beredskapshänsyn i samhällsutvecklingen. Till de områden som särskilt skall studeras hör få ingen med industriprodukter, där tekoprodukter, skooch läderprodukter är en mycket viktig del. Kommittén skall utifrån sin analys lämna förslag till eventuella kompletterande åtgärder. Arbetet skall vara slutfört senast den 1 december 1990. Mot den bakgrunden finns det ingen anledning till något annat ställningstagande från utskottets sida än det som gjordes när frågan behandlades i riksdagen våren 1988. Herr talman! Med stöd av det nuvarande multifiberavtalet begränsar Sverige, i likhet med många andra industriländer, importen från lågprisländerna. Avtalet förlängdes år 1986 till att gälla fram t.o.m. den 31 juli 1991. För närvarande har Sverige avtal om begränsningar med 15 länder. Därutöver regleras tekoimport från statshandelsländer och Taiwan. Hösten 1988 meddelade regeringen i en särskild proposition om vissa ekonomisk-politiska åtgärder att bl.a. importrestriktionerna på tekoområdet helt skall avvecklas fr.o.m. den 31 juli 1991, dvs. när det nu gällande multifiberavtalet löper ut. I propositionen från 1988 framhålles att de nuvarande importreglerna leder till högre konsumentpriser och sannolikt också kan bidra till vissa samhällsekonomiska förluster. En avreglering kommer därför att leda till att konsumenterna gynnas. Den skulle också bidra till en dämpning av prisökningarna totalt sett i samhället. Det har resonerats tidigare om föroch nackdelar med ett regleringssystem, och det har diskuterats tidigare här i dag varför Sverige skall gå före, när EG håller fast vid de nu gällande reglerna en tid till. Låt mig ta ett exempel, som kanske inte är det mest relevanta, men det visar ändå hur Sverige har agerat och gått före. : När Sverige införde katalytisk avgasrening, var det inte utan att det framfördes viss kritik från flera partier och från olika håll i landet, där det ifrågasattes om beslutet var klokt. Kostnaderna skulle öka, och mycket annat skulle inträffa. I går hörde jag på radion att EG har fattat beslut om att 1993 skall för samtliga EG-länder gälla en lag om katalytisk avgasrening, med samma regler som den kaliforniska lagen har. Många trodde inte att den situationen skulle inträffa. Men det som hänt visar att på område efter område sker faktiskt i ett internationellt perspektiv en avreglering. Mycket talar för att i det här hänseendet kommer inom inte alltför lång tid också EG-länderna att göra sig av med sin reglering på tekoområdet. Då har Sverige haft fördelen att vara några år före. Speciellt barnfamiljerna skulle tjäna på en avreglering. Det framgår av en studie som utförts av statens prisoch kartellnämnd att på prissidan innebär den här avregleringen ganska mycket för barnfamiljerna. I debatten har det talats om mellan 1 500 och 2 000 kr., och det är precis vad man har kommit fram till. Ett upphävande av reglerna kan också komma att ge positiva effekter för utvecklingsländerna. Jag är beredd att skriva under på att det är på det sättet propositionen skall tolkas. Herr talman! Regeringen har också i de pågående GATT-förhandlingarna verkat för att handeln med tekoprodukter återförs under GATT:s allmänna regler. Det är viktigt att vi i de fora där vi internationellt verkar fortsätter att driva de frågorna. Jag vill tillfoga att frågan om socialklausul, som sannerligen inte är den lättaste frågan, drivs mycket hårt av svenska regeringsrepresentanter i de internationella fora där de här frågorna tas upp och diskuteras. Det är ingalunda så att Sverige sitter tyst — Sverige bidrar mycket aktivt till att lyfta fram dessa frågor. I ett yttrande till finansutskottet förra året ställde sig majoriteten bakom regeringens förslag till beslut om en avveckling av importrestriktionerna på tekoområdet. I yttrandet redogjordes utförligt för de nuvarande begränsningarna av tekoimporten. Därför finns det ingen anledning att ytterligare repetera detta. Det bör ändå noteras att riksdagen följde näringsutskottet och finansutskottet när betänkandet behandlades i denna kammare. Herr talman, låt mig avslutningsvis konstatera att vi i dag har en tekoindustri i detta land som står mycket bättre rustad än tidigare. Jag kommer faktiskt själv ifrån en valkrets, ett län, där ett av landets största beklädnadsföretag är beläget. Där finns också ett mycket stort textilföretag. Umgänget med människorna i länet och besöken på företagen har lärt mig en del. Jag har sett modern teknik, bättre marknadsanpassning, ökad kompetens i branschen, satsningar på ny teknik och på ett produktionstekniskt centrum, som har byggts upp nere i Borås t.ex. Jag har också sett vad SIND:s branschprogram kan åstadkomma. Allt detta gör att vi i dag, litet skämtsamt, kan säga att vi har en kvalitetsmässigt god och snygg kostym som anpassats till denna industris förutsättningar. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till näringsutskottets betänkande nr 20 och avslag på samtliga reservationer och motioner.

Herr talman! Reynoldh Furustrand talade så väl om förutsättningarna för en avveckling av multifiberavtalet att jag måste ställa frågan: Varför skall svenska konsumenter och u-länder behöva vänta ända till 1991 innan avvecklingen är genomförd? Reynoldh Furustrand nämnde statens prisoch kartellnämnd, som säger att det sammanfattningsvis kan konstateras att den samlade tekopolitiken haft en prishöjande inverkan — och där är vi helt överens — främst genom tullar och kvantitativa restriktioner. SPK konstaterar vidare att gränsskyddet i huvudsak endast leder till ökade konsumentpriser utan att ge någon stödeffekt till inhemskt producerade varor. Som jag ser det finns inget skäl att ha kvar dessa multifiberavtal ytterligare två år. Vid EFTA:s möte i Oslo avgavs en deklaration med många punkter. Jag vill citera ur två av dem. "20. Vi understryker vår beslutsamhet att stärka och ytterligare förbättra det multilaterala handelssystemet och bekämpa alla former av protektionism.” I punkten 21 handlar det om u-länderna och att vi inser vårt ansvar att bidra till deras utveckling.

Stödet till tekoindustrin har, som jag sade i min inledning, funnits i snart 20 år. Reynoldh Furustrand och jag är helt överens om att svensk tekoindustri står starkare än någonsin i dag. Men socialdemokraterna ville ändå ha ett nytt stödprogram på tre år. Socialdemokraterna har en viss förkärlek för stöd och bidragspolitik i olika sammanhang. Det är ingen nyhet. Stödpolitik som pågår år efter år medför beroende av politiska beslut om stödmiljoner från staten. Jag anser att en bransch som har en så lyckosam utveckling som tekobranschen skall kunna stå på egna ben.

Herr talman! Det lät på Reynoldh Furustrand som om centern vill reducera stödet till tekoindustrin. Så är ingalunda fallet. Vi vill i stället öka stödet i förhållande till regeringens förslag. Vi vill ha 150 miljoner till det nya lånet för investeringar i produktionsteknik, produktutveckling, marknadsföring m.m., och vi vill också ge 35 miljoner till exportbefrämjande åtgärder. Det blir 185 miljoner totalt till stödet, alltså 100 miljoner mer än regeringen föreslår. Reynoldh Furustrand gör en jämförelse med när Sverige införde katalysatorrening. Att man går före i miljöfrågorna är väl en fördel, det har alla gott av, men att avreglera en industri med 30 000 anställda så här snabbt kan vara farligt. Man kan befara att många företag får stora svårigheter och att en del slås ut. Detta är risken. Man kan inte göra en jämförelse mellan katalysatorrening och en avveckling av tekoindustrin. När det gäller försörjningsberedskapen har FMV och ÖCB begärt ett omfattande försörjningsberedskapsstöd. ÖCB har inga medel till detta men skriver till regeringen att det är särskilt viktigt att statliga organisationer med särskilda beredskapsuppgifter tar hänsyn till beredskapskraven i sin fredstida verksamhet. ÖCB tillstyrker alltså att man av försörjningsberedskapsskäl skall ha kvar detta stöd. Jag förstår inte socialdemokraterna som tar så stora risker för en industri för så små vinster som det här kan vara fråga om.

Herr talman! År efter år har folkpartister i denna talarstol talat för u-ländernas rätt att få sälja sina tekovaror på den svenska marknaden, för de svenska konsumenternas rätt att få köpa bra och billiga tekovaror och inte minst för barnfamiljernas rätt att komma åt bra och billiga barnkläder. I valrörelsen 1988 var det folkpartiets ledare Bengt Westerberg som i anförande efter anförande och i debatter tog upp och drev samma tema. Vi har fått motstånd, ingalunda bara från centern och vpk. Vi har också haft att kämpa med en svensk socialdemokrati. Man säger ju att ingenting gläder Guds änglar så mycket som när en syndare ångrar sig och kommer till bättring. Jag känner mig faktiskt, när jag hör Reynoldh Furustrand här, som en av de glada änglarna. Här står han nu och säger precis vad jag sagt år efter år och blivit motsagd av hans partivänner. Han gör det med övertygelse och inlevelse. Det känns oerhört skönt att höra. Herr talman! På lätta vingar glider jag tillbaka och ner i min bänk.

Herr talman! Så länge vi inte har socialklausuler bör vi ha kvar importbegränsningarna. Det är miljöpartiets inställning. Det kommer att vara en påtryckning så att vi får dessa socialklausuler genomförda. Reynoldh Furustrand sade att han betraktar Sverige som ett föregångsland när det gäller katalytisk avgasrening. I jämförelse med USA är vi ju i och för sig väldigt efterblivna. Om vi dock accepterar denna tes, tycker jag att Sverige också skulle kunna vara ett föregångsland när det gäller socialklausuler. Det kostar inte alls på att arbeta i internationella organisationer, såsom Hadar Cars och Reynoldh Furustrand säger sig vilja göra. Möjligtvis kan det kosta på litet grand att på egen hand arbeta för detta och vara ett föregångsland. Det skulle glädja mig mycket om regeringen och socialdemokraterna skulle vilja vara lika mycket föregångare på detta område, som man säger sig vara när det gäller katalytisk avgasrening.
Herr talman! Karin Falkmer sade att vi från socialdemokratiskt håll fortsätter att stå fast vid ett stort stöd till den svenska tekoindustrin. Även om vi befinner oss i en situation där vi har sagt att vi skall göra en avreglering, kan jag bara konstatera att det sannolikt finns skäl som talar för att man bör ge denna industri en möjlighet att bättre kunna finna sina former. Jag sade i mitt anförande att vi i dag har en skicklig och bra tekoindustri. Det finns dock sannolikt en del kvar att göra. Det här skall då ställas emot det som Kjell Ericsson är inne på, nämligen att man skulle anslå 150 milj.kr. till ett nytt lånesystem, ett s.k. utvecklingslånesystem. Det skulle leda till att man ger denna bransch mer pengar än vad som egentligen är nödvändigt. Det är inte brist på kapital, Kjell Ericsson. I det här landet har vi en kapitalmarknad som är näst intill ofantlig, så nog kan dessa företag finna kapital för nödvändiga investeringar. De satsningar som jag har försökt att anvisa — satsningar som Proteko, SIND:s branschprogram m.m. — som är direkt riktade skall ge förutsättningar för den här industrin. Jag tror att mycket talar för att det är den riktiga vägen att gå. Herr talman! Jag medger att jämförelsen med katalytisk avgasrening inte var helt rättvisande. Jag ville dock med den bilden exemplifiera att debatten just då handlade om att det skulle bli kostsamt och att det skulle bli besvärligt för den svenska industrin när man skulle införa ett annat regleringssystem. Jag tror att vi därmed skulle kunna visa att vi var föregångare. Jag är lika övertygad om att vi kommer att vara föregångare när det gäller det här området. Jag tror att EG-länderna mycket snart kommer att ställas inför en situation där de börjar avreglera på detta område. Då har Sverige varit före ett antal år, ett antal år då vi faktiskt har stöttat upp den svenska tekoindustrin ytterligare. Den har då fått ännu bättre slagkraft så att flera i denna kammare och flera i det här landet kan se till att tekoindustrin kan utvecklas och bli mycket bra. Om det är Hadar Cars eller jag som har förändrats kommer naturligtvis historien att utvisa. Jag har inte på samma sätt som Hadar Cars varit med i den här kammaren tidigare. Jag kan dock konstatera att det nog har skett ett närmande, inte bara ifrån Hadar Cars sida, utan även ifrån andra håll, till den socialdemokratiska politiken. Vi har sannolikt i flera avseenden varit föregångare i båda lägren.
Herr talman! Jag vill slå ytterligare ett slag för att man skall ta bort krisstämpeln från svensk teko. Export av svenska tekoprodukter motsvarar i dag inte bara mer än dubbelt så mycket som svensk järnmalmsexport, utan den motsvarar också mer än vad svensk träindustri exporterar. Samtidigt som antalet sysselsatta minskar så finns det i dag ett behov av nyanställningar inom svensk tekoindustri. Tekoindustrin har dock i dag, liksom svensk industri i övrigt, svårigheter att få tag i ny arbetskraft. Jag har två frågor till Reynoldh Furustrand. Hur länge anser Reynoldh Furustrand att en bransch skall få statligt stöd och statlig hjälp medan man genomför nödvändiga strukturrationaliseringar? Varför hörsammar inte regeringspartiet kommerskollegiets förslag om att man skall ta bort kravet på ursprungsmärkning av kläder?
Herr talman! Jag håller med Reynoldh Furustrand om att vi bör ge industrin förutsättningar att kunna utvecklas i en positiv riktning. Det är just därför vi vill införa det föreslagna utvecklingslånet. De små företagen skall ha möjlighet att låna upp till 100 000 kr. och kunna göra räntefria och amorteringsfria avskrivningar på lånet. På ett sådant sätt skulle man kunna ge industrin en rimlig övergångsperiod när det gäller att avveckla stöd och regleringar. Det rör sig i dessa sammanhang ofta om företag som har dålig lönsamhet. Det finns inte så mycket pengar på marknaden som det har sagts här. Därför måste vi ha detta stöd. Vi ger också sådana stöd i andra fall, t.ex. glesbygdsstöd med avskrivningslån. Det har fungerat bra. Jag tror att detta skulle vara positivt för marknaden.
Herr talman! Jag ställde en fråga till Reynoldh Furustrand om inte Sverige kunde och borde vara ett föregångsland när det gäller att på egen hand arbeta för socialklausuler, lika väl som man säger sig ha varit ett föregångsland när det gäller katalytisk avgasrening. Jag fick inget svar.
Herr talman! Låt mig börja med den sista frågan. Lars Norberg, jag och många andra vet att målsättningen att åstadkomma en bättre värld där människor, framför allt unga människor, inte skall slitas ut i förtid är angelägen för alla. Den är viktig och angelägen för socialdemokratin. Det är dock ingalunda så att Sverige självt kan klara denna uppgift. Jag tror därför att det är viktigt att Sverige agerar tillsammans med andra, med dem som mycket starkt driver frågan om att socialklausuler skall införas. Vi vet också — Lars Norberg, jag och andra — att det faktiskt finns utvecklingsländer i tredje världen som i dag själva kämpar emot införandet av en socialklausul. I det läget är det viktigt att vi tillsammans med andra kan driva de här frågorna med kraft i internationella fora. Lars Norberg behöver inte vara orolig. Vi kommer att på samma sätt som tidigare driva denna fråga mycket hårt. Jag har förhoppningen att man mycket snart skall kunna komma fram till en lösning för att klara detta. Karin Falkmer tog upp frågan om hur mycket pengar branschen skall få. Vi har angivit i budgetförslaget — och det finns också omnämnt i betänkandet — det belopp som denna bransch behöver ha till dess att branschen har hittat ordentliga ben att stå på. Skälet till att branschen fick stöd var ett antal strukturkriser under tidigt 1970-tal. Det beror framför allt på att under åren 1976-1982 så fördes i stort sett ingen industripolitik i det här landet. Det medförde att man i denna bransch blev fast med en arbetskraft med hög ålder. Man införde då ett riktat stöd, ett äldrestöd, till den äldre arbetskraften i branschen, för att branschen över huvud taget skulle kunna överleva. Det är ingenting som vi har anledning att skämmas för. Jag tror att det var riktigt att göra på det sättet. Jag tror också att det är riktigt att i andra situationer när ett samhälle, en bransch eller ett företag befinner sig i kris, pröva om vi skall använda oss av möjligheter till stabilisering och återuppbyggnad. Glöm dock inte bort att åren 1976-1982 medförde mycket stora kostnader för de följande åren för att svensk industri skulle bli slagkraftig igen.

Herr talman! I näringsutskottets här föreliggande betänkande redovisas vissa uppgifter rörande tekoindustrin, vilka är hämtade ur budgetpropositionen och byggda på beräkningar av SIND. Av någon anledning redovisas emellertid inte samtliga i sammanhanget väsentliga uppgifter, vilket är nog så anmärkningsvärt. Särskilt allvarligt är att de aktuella uppgifter som företrädare för tekobranschen lämnade vid en utfrågning inför utskottet inte har redovisats alls i betänkandet. Varför undanhålls dessa uppgifter? Vad är det för värde med ett betänkande som inte redovisar det verkliga förhållandet? Enligt budgetpropositionen har SIND beräknat att produktionen under 1988 har minskat med 4 96 för textilindustrin, med 5 96 för trikåindustrin och med 10 9o för konfektionsindustrin. Sysselsättningen har enligt beräkningen minskat med 500 årsanställda under 1988 och beräknas minska med ytterligare 800 under 1989. Lönsamheten inom konfektionsindustrin har — fortfarande enligt SIND:s beräkningar — blivit lägre under 1988 än vad som tidigare förväntades beroende på minskade försäljningsvolymer. Samtliga dessa uppgifter, som uteslutande vittnade om nedgångar, tar industriministern till intäkt för att tekoindustrins situation är gynnsammare än tidigare. Och utskottsmajoriteten håller med och anser således att minskad produktion, försämrad sysselsättning och försvagad lönsamhet är belägg för att tekoindustrin har stärkt sin ställning. Man häpnar över denna aningslöshet från utskottsmajoritetens sida! Till bilden hör emellertid att företrädare för tekobranschen inför utskottet har redovisat det verkliga utfallet under 1988. Av detta framgår att produktionsminskningen för textilindustrin var 7 96 — och alltså inte 4 96 — och att minskningen för konfektionsindustrin var 17 96 — och således inte 10 96, som man hänvisar till i betänkandet. Vidare klargjorde tekobranschens företrädare med all önskvärd tydlighet inför utskottet att produktionsminskningen 1988 var den kraftigaste under hela 1980-talet och att en klart markerad vändpunkt mot det sämre nu inträtt för tekoindustrin. Dessa uppgifter förtigs helt i utskottsbetänkandet, liksom vad som står i budgetpropositionen om försämrad sysselsättning och försvagad lönsamhet. Man måste fråga sig vilka krav på objektivitet och saklighet utskottsmajoriteten har på sin egen redovisning. Herr talman! I proposition 1988/89:47 angående slopande av importrestriktionerna på tekoområdet, som riksdagen tog ställning till i höstas, uttalade regeringen att tekobranschen måste ges möjlighet till ytterligare konsolidering och att fortsatta åtgärder var nödvändiga från statens sida för att öka tekoföretagens förmåga att kunna möta den hårdare importkonkurrens som var att vänta efter 1991. Innebörden av detta uttalande, som riksdagen således ställde sig bakom, kunde rimligen inte missförstås, nämligen att kraftfulla stödåtgärder skulle sättas in för att klara den för branschen nödvändiga omstruktureringen. Verkligheten bakom uttalandet uppenbarade sig när budgetpropositionen förelades riksdagen. De kraftfulla stödåtgärderna visade sig bestå av en höjning av industristödet med 15 milj.kr., men också av ett slopande av äldrestödet, vilket innebär en verklig minskning med ca 55 milj.kr. Detta framstår onekligen som en något svårförståelig kraftfullhet. Måhända kan utskottets talesman förklara detta fenomen. Från tekobranschens sida har redovisats de åtgärder som man där anser vara nödvändiga för att kunna möta den skärpta konkurrens, som blir en följd av dels de slopade importrestriktionerna, dels fullbordandet av EG:s inre marknad. Till dessa åtgärder hör bl.a. ett stöd från statens sida i form av etts.k. omstruktureringsstöd beräknat per arbetstimme. Stödet skall omfatta investeringar i teknisk förnyelse, utbildning av de anställda och produktutveckling. Det förutsätter således aktiva insatser från företagens sida. Kostnaderna för en treårsperiod torde kunna beräknas till ca 500 milj.kr. Enligt tillskyndarna av slopade importrestriktioner kommer det svenska samhället att göra en besparing på ca 2 miljarder kronor per år genom denna åtgärd. Uppenbarligen kommer detta att ske på bekostnad av svensk tekoindustri som till betydande delar hotas av nedläggning, såvitt inte åtgärder av tidigare angiven karaktär sätts in. Kostnaden för omstruktureringsstödet bör rimligen ställas i relation till de förväntade besparingarna, dvs. 500 milj.kr. resp. 6 000 milj.kr. under den aktuella treårsperioden. Insatsen för att bevara och utveckla svensk tekoindustri kan rimligen inte te sig oskälig. Slutligen, herr talman, kan jag inte underlåta att påtala den inkonsekvens och det sakligt felaktiga, som ligger i att Sverige beträffande tekoimporten fjärmar sig från EG. Riksdagen har klart uttalat att vi från svensk sida skall verka för ett så nära samarbete som möjligt med EG på alla områden. Något undantag för tekoimporten gjordes sannerligen inte i detta uttalande. Trots detta beslutar i princip samma riksdag, att Sverige som nästan det enda land i världen skall öppna dörrarna på vid gavel för import av tekovaror. Risken är uppenbar att ett handlande av detta tvivelaktiga slag allvarligt äventyrar vår trovärdighet inför EG. Det hade ju varit ett gyllene tillfälle att markera allvaret i vår samarbetssträvan genom att ansluta oss så nära som möjligt till EG:s bestämmelser beträffande importen av tekovaror. Den möjligheten försatts dess värre fullt medvetet, en handling av föga imponerande karaktär. Herr talman! Med det anförda ansluter jag mig till reservationerna 5 och 9 som är fogade till utskottsbetänkandet.
Herr talman! Den moderate riksdagsmannen Hans Nyhages inlägg visar bara att moderata samlingspartiet inte helt lyckats sopa rent från protektionister och bakåtsträvare.
Herr talman! Det är fullt förståeligt att den svenska tekoindustrins kanske främste motståndare, Hadar Cars, åter har känt ett behov att visa sin negativa inställning mot tekoindustrin. Hadar Cars har ju begärt replik på snart sagt varje inlägg som gjorts av dem av oss som vill slå vakt om den svenska tekoindustrin. Vi vill att de som arbetar där skall känna trygghet i sin anställning och att den svenska tekoindustrin skall kunna utvecklas och leva vidare.
Herr talman! Företagare och anställda inom en konkurrenskraftig svensk tekoindustri har i mig en av sina varmaste vänner.

Herr talman! Proteko, eller Produktionstekniskt centrum för tekoindustrin, som ligger i Borås är en stiftelse som skall tillhandahålla utbildning och lämna rådgivning till dem som arbetar inom tekoindustrin. Dessutom skall Proteko på sitt sätt utgöra ett komplement till det allmänna skolväsendet. Därmed bidrar Proteko också till en ökad lönsamhet i branschen, en lönsamhet som fortfarande — trots förbättringar under senare år — är något lägre än i de flesta andra jämförbara branscher inom svensk industri. I reservation nr 11 begär folkpartisterna i näringsutskottet, Hadar Cars och Gudrun Norberg, ett generöst anslag till Proteko för utbildningsinsatser under nästa budgetår. Enligt folkpartiets mening är det så som det bästa och det mest offensiva stödet till tekoindustrin skall ges. Det rör sig om små och medelstora företag som har svårt att klara utbildningen. Det är med ett sådant stöd som man skall möta den ökande konkurrens som säkert blir följden när importrestriktionerna avvecklas. Det gäller således att utveckla och förbättra kompetensen, att satsa på Prot. 1988/89:96 kvalitet för att kunna hålla åtminstone jämna steg med den utveckling som 13 april 1989 sker i omvärlden. I det sammanhanget är tekos utbildningspolitik en strategisk faktor. Det är därför som Proteko i Borås bör få ökat stöd under ytterligare en tid. På sikt är vi inom folkpartiet naturligtvis överens med moderaterna och andra om att verksamheten där skall bedrivas affärsmässigt, dvs. att de företag som anlitar Protekos tjänster också skall betala för dem. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 11.

Herr talman! Jag vill bara instämma i det Lars Sundin har sagt, nämligen att satsningarna på Proteko är oerhört viktiga. Däremot delar jag inte den uppfattning som folkpartiet har gett uttryck för, nämligen att man skall satsa mer på Proteko, eller på den typen av utbildningsverksamhet, och sedan hålla tillbaka anslaget i övrigt. Jag tror att det behövs inslag, t.ex. SIND:s branschprogram och marknadsstöd osv., som ett komplement till bl.a. Proteko och för att branschen skall kunna överleva och bli mycket bättre. Men i grunden tycker jag att Lars Sundin har rätt. Proteko är en mycket välkommen satsning som vi hälsar med tillfredsställelse.
Herr talman! Proteko bildades hösten 1986, och en platschef tillträdde först under våren 1987. Det är först under hösten 1988 som det har blivit litet fart på verksamheten. Den ökar snabbt i omfattning, och den visar på det uppdämda behovet av utbildningsinsatser inom tekoindustrin och inom dessa småoch medelstora företag.
Herr talman! Jag skall inte bli långrandig. Men det är av det skälet, Lars Sundin, som vi vill ge regeringen till känna att det behövs särskilda åtgärder och insatser för de småoch medelstora företagen på tekoområdet.
Herr talman! Dessa ökade insatser skulle kunna vara ett generösare stöd till Proteko, som ju har en nyckelposition, i arbetet att stärka teko inför den ökade konkurrens som teko kommer att möta när importrestriktionerna avvecklas.
Herr talman! För oss som representerar Sjuhäradsbygden är den fråga vi diskuterar i dag mycket viktig. Vi måste komma ihåg att en stor del av kommunerna i Sjuhäradsbygden domineras av tekoindustrin. Det finns I kommuner där tre fjärdedelar av de industrisysselsatta är verksamma inom tekoindustrin. Det finns alltså mycket klart ett regionalpolitiskt intresse att se till att tekoindustrin också i fortsättningen kan leva vidare. Jag tycker att det är allvarligt när utskottsmajoriteten tar bort målet för tekoindustrin. Det fanns en överenskommelse mellan socialdemokraterna och centerpartiet att ett mål skulle sättas upp. Nu tar man bort målet, och därefter försöker man bevisa att man nästan har nått målet. Enligt min uppfattning gör man det med felaktiga siffror. Hans Nyhage och Kjell Ericsson har också berört detta. Man försöker bevisa att den värdemässiga andelen av det som kommer ut på den svenska marknaden är av en viss storlek, ca 30 20. Men det handlar inte om den värdemässiga andelen i den här målsättningen, utan den volymmässiga andelen. Det är en helt annan sak. De svenska produkterna är mycket dyrare än de lågprisimporterade produkterna. Jag tycker alltså att det finns anledning att ha kvar målet. Men detta är i och för sig kanske inte det allvarligaste. Det allvarligaste är ju hur man hanterar textilindustrin. Under senare tid har vi upplevt att när staten, dvs. försvaret, skall handla upp nya uniformer går man först till den svenska tekoindustrin och de svenska tekoföretagen. Man ber om hjälp för att ta fram ett nytt tyg. Det är inte vilket tyg som helst, utan det är ett avancerat tyg som skall användas för uniformerna. Företagen tar fram detta tyg — man tar flera år på sig att göra det. Mycket pengar läggs ner i detta arbete. När arbetet är klart presenterar man resultatet för försvarsmakten. Vad gör försvarsmakten? Försvarsmakten tar tyget och skickar ut det i världen och frågar om det kan tillverkas billigare någon annanstans. Vem kan bete sig så och fortfarande vara någon som man skall kunna lita på? Detta är ett beteende som jag tycker är i högsta grad klandervärt. Av betänkandet framgår det att tre miljoner meter väv skall upphandlas. Det hade varit av mycket stor betydelse för den svenska tekoindustrin om industrin hade kunnat få någon del av beställningen av detta tyg till försvaret. Då hade industrin fått tillbaka litet av de pengar som lagts ner i utvecklingskostnader. Men det ser inte ut så. Majoriteten i utskottet hävdar att det svensktillverkade tyget är för dyrt. Tyget måste upphandlas där det är billigast. Om man räknar på detta kan man finna att det inte är säkert att det som offereras till lägst pris i längden är det som samhället, fösvaret och vi svenskar tjänar på. 800 000 uniformer skall upphandlas under ett antal år. Det är viktigt att denna upphandling kan ske även framöver. Allt köps inte på samma ställe och på en gång utan över en ganska lång tid. Då bör det finnas en säkerhet i upphandlingen. Det är också något som man bör värdera och som man faktiskt får betala för. Denna garanti finns inte när upphandlingen sker utanför Sveriges gränser. Det skulle vara mycket intressant att få veta om någon av representanterna för majoriteten i utskottet har klart för sig hur långt tillverkarna av tyget ute i världen har kommit. Såvitt jag kan förstå har de fortfarande inte klarat av att presentera ett tyg som i alla avseenden är likvärdigt det svenska. Detta återstår också att bevisa. Jag tycker alltså att det är nödvändigt att vi stöttar den svenska tekoindustrin genom att upphandla dessa produkter i Sverige. Jag tycker att en svensk soldat skall ha en svensk uniform. Det finns också andra motiv för att behålla en svensk tekoindustri. Jag tycker att den är en del av kulturlivet. Tekoindustrin är i dag så liten att den inte kan bli mindre. Då får industrin svårigheter av den orsaken. Industrin skall samarbeta med andra företag, och blir den för liten får den ännu svårare att klara sig. Socialdemokraterna har fallit in i det resonemang som har förts från folkpartiets och moderaternas sida, nämligen att vi inte skall ha något stöd till svensk industri i detta sammanhang. Stödet skall undan för undan tas bort. Dessutom skall de begränsningsregler som finns tas bort. Någon hävdar här att konsumenterna och företagen tjänar på detta. Men vad är det då som kommer att hända? Sverige är en ganska liten marknad. Här finns inte mer än 8-9 miljoner människor. Om all lågprisexport som finns ute på världsmarknaden skall kanaliseras till Sverige kommer landet att översvämmas. Då kommer inte, som Reynoldh Furustrand sade, den svenska tekoindustrin att växa sig stark. Tekoindustrin kommer till stor del att slås ut. Det är i varje fall risk för det. Allting är inte så förfärligt bra just nu som man tidigare har hävdat. I varje fall är teko på väg in i en lågkonjunktur. Detta har märkts under det senaste året. Situationen är inte lysande. Det är en för många besvärlig situation. Orderingången är inte så stor, utan den är liten. EG har inte samma regler som Sverige. EG har egentligen en mycket protektionistisk hållning i detta avseende. Hade förhållandet varit ett annat, att vi parallellt med det övriga Europa hade gjort en avreglering, tror jag inte någon hade haft anledning att vara ledsen. Det hade naturligtvis varit bra att vidga handeln. Men Sverige kan inte, som någon sade, lösa u-ländernas problem. Det är inte alls säkert att avregleringen är ett stöd för u-länderna. De kommer snarare att bli utnyttjade än hjälpta. Centerpartiet har också föreslagit att utvecklingslån skall inrättas. Det är oerhört viktigt. Reynoldh Furustrand sade att han hade sett att industrin är tekniskt avancerad. Det är alldeles rätt. Den svenska tekoindustrin är tekniskt välutrustad i många avseenden. Vi har många små och medelstora företag som inte har orkat med i utvecklingen. De har inte haft möjligheter att klara av den byråkrati och de krångliga bestämmelser som funnits i hittillsvarande bidragssystem. Det system som vi föreslår är enkelt: Beslut om investeringarna och satsningarna skall fattas ute i företagen, utan något krångel och utan att byråkrater behöver sitta och värdera om det är rätt eller fel. Men vi har då sagt att det är rimligt att man får hälften var, att företagen får stå för 50 26 och därmed garantera att de investeringar som görs är bra och riktiga. För mig som centerpartist känns det ganska behagligt egentligen, eftersom centern står bakom de krav som ställts från Sjuhäradsbygden. Men det hjälper inte när en majoritet går emot dem. Vi kommer även i fortsättningen att slåss för att Sverige i större utsträckning skall köpa svenskt, att i varje fall svenska uniformer skall köpas i Sverige — det gäller också för kommuner och landsting att leva upp till detta i större utsträckning än hittills —, att begränsningsavtalen inte skall förändras i snabbare takt än i övriga länder i Europa och att vi får utvecklingslån, men det måste vi få nu. Vi kan inte vänta, för då är det kanske för sent. Övriga partier i riksdagen, utöver centerpartiet, vpk och miljöpartiet som juistort sett står bakom våra krav, är inte tekovänner, som de säger, utan de försöker göra det svårt för tekoindustrin. Sedan tror man att det går att tjäna pengar i andra avseenden. Men det kommer både Sjuhäradsbygden och textilindustrin att förlora på. Jag yrkar bifall till de reservationer som centerpartiet står bakom.

Herr talman! För oss som representerar Sjuhäradsbygden, sade Lennart Brunander, är dessa frågor viktiga. Jag har full respekt och full förståelse för det. Som jag sade i mitt inledningsanförande kommer jag själv från en bygd där tekoindustrin utgör en betydande del av näringen. Hela Vingåker lever och verkar utifrån tekoindustrin. I Högsjö finns ett av landets bättre textilföretag när det gäller textilier för pappersbruk osv. Så jag vet vad människor kämpar för. Jag är stolt över att de kämpar, och det är också viktigt att de gör det. Vi borde även vara fler som valde att i första hand inskaffa en snygg svensktillverkad kostym eller blazer. Men jag klandrar inte de människor som väljer att köpa importerade kläder. De skall ha sin fulla rätt att göra det. Jag tror att svensk textiloch konfektionsindustri i framtiden kommer att ha klara fördelar, även om vi nu släpper på importrestriktionerna, av just kvalitetskunnandet. Man är inom den duktig och gör bra grejor. Jag delar uppfattningen att svenska soldater, brandmän, sjuksköterskor osv. skall ha kläder som är tillverkade av svenska konfektionsföretag med användande av svenska grundtextilier. Men förutsättningen är att dessa företag är konkurrenskraftiga. Vi får inte försätta oss i en situation, Lennart Brunander, där dessa företag kommer att få tillverka endast sådana kläder, utan de skall ha möjlighet att utveckla sig och bli mångfasetterade. Ibland blir jag litet fundersam när jag hör Lennart Brunander. Jag tycker att han på ett mycket fint sätt för fram argumenten, men dessa kan knappast få genomslag i en framtida borgerlig regering. Hur skall den tekopolitik bedrivas där uppfattningar från centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet skall jämkas? Ekvationen går inte ihop, Lennart Brunander.
Herr talman! Visst är det ett bekymmer för en eventuell borgerlig regering att lösa dessa frågor. Jag sade i mitt inledningsanförande att detta var någonting som socialdemokraterna och centerpartiet gjorde upp om en gång i tiden och var överens om att det här var värt att satsa på. Nu har socialdemokraterna hamnat i samma tunna som moderaterna och folkpartisterna. Det beklagar jag verkligen. Reynoldh Furustrand säger att han vet hur det är, för han har Vingåker och Högsjö i närheten. Men då borde det vara lättare att förstå mina argument. Jag har inte varit i Vingåker, men jag föreställer mig att man där har ungefär samma bekymmer som vi har i Sjuhäradsbygden. Vi har dessutom det bekymret att vi har en mängd små och medelstora företag som är duktiga och gör bra produkter men som inte klarar av den byråkrati som socialdemokraterna har skapat kring de stödformer som vi hittills har haft, bortsett från äldrestödet, som är ett enkelt stöd, men passivt — det kan jag hålla med om. Därför vill vi ha ett utvecklingslån som stimulerar, för att inte säga tvingar, företagen att investera och göra någonting för att bli bättre i framtiden. Annars går det inte. Vidare säger Reynoldh Furustrand att vi visst skall köpa uniformerna hemma i Sverige, men då skall de vara billigare och konkurrenskraftiga. Vi kan inte till 100 96 föra ett sådant resonemang, för här är det fråga om specialprodukter som är designade för det svenska försvaret. Det är helt naturligt att de blir dyrare än en vara som tillverkas som en del av ett stort produktionsprogram också för andra ändamål. Det måste man räkna med. Det är inte vilket tyg som helst, inte vilka kostymer som helst. De skall hålla i många år och användas av många människor efter hand. Det lönar sig dåligt att snåla och säga att vi skall köpa det som är billigast. Då kanske man får köpa nya ett par gånger under samma tid som man hade kunnat använda en svensk uniform.
Herr talman! När försvarets materielverk för svenska försvarets räkning skall göra sina uppköp och sina upphandlingar får vi hoppas att det gör sådana kloka bedömningar som vi har försökt framföra i debatten. Men jag klandrar inte verket om det skulle komma fram till andra slutsatser. Varken Lennart Brunander eller jag kan klandra en kommun som följer upphandlingsförordningen. Jag tycker att de satsningar som vi anvisar i betänkandet väl täcker det som behövs för att få till stånd en livskraftig och konkurrensduglig textiloch konfektionsindustri. I kommunerna Vingåker och Högsjö har jag sett exempel på sådant. Där är problemet ett annat, nämligen att få tag i yngre arbetskraft som ännu inte är färdigutbildad. Där har Proteko inte kunnat verka på det sätt som vi har hoppats på. Branschprogrammen har inte slagit igenom ordentligt. Man måste arbeta mera med arbetsmiljöfrågorna och se till att den här industrin långsiktigt får en betalningsförmåga som gör att den blir konkurrenskraftig. Jag är övertygad om att dessa satsningar på några års sikt, fram till 1991, kommer att bära frukt.
Herr talman! Svårigheterna att få tag på arbetskraft lider ett stort antal företag av i dag, eftersom många av industrins hjul rullar ganska snabbt. Tekoindustrin har det speciellt svårt, eftersom lönerna där är ganska låga. Det borde intressera inte minst en socialdemokrat att se till att det blir sådana arbetsförutsättningar att man kan betala ut bättre löner. Det vore väl bra om försvarets materielverk kunde fatta kloka beslut. I betänkandet står det faktiskt att försvarets materielverk och ÖCB till regeringen har lämnat över frågan om att köpa tyg till uniformer. Man förordar att uniformerna skall köpas i Sverige, men man har inte pengar. Man begär att regeringen skall ta fram dessa pengar. Beslut ligger alltså hos den svenska regeringen. Nu hoppas jag att man också vågar ta ett beslut i rätt riktning.

Herr talman! När vi nu behandlar näringsutskottets betänkande nr 20 om tekoindustri och tekohandel, vill jag på mina egna och medmotionärernas vägnar ta i anspråk några minuter av kammarens dyrbara tid. Budgetpropositionens förslag om fortsatt offensivt stöd under den kommande treårsperioden — och nivån på stödet — är bra för tekoindustrin och gläder oss som kommer från Sjuhäradsbygden och alla tekoarbetare. Vi har ändå lyft fram några frågor i vår motion N352. Ett av yrkandena har vunnit stöd från utskottets majoritet, och det tackar vi för. Vi kan också instämma i utskottets bedömning i övrigt till stora delar. Det finns dock ett yrkande i vår motion — yrkande 4 — som innebär att vi inte kan dela vare sig utskottets bedömning eller de synpunkter som framförts i reservation 3. I motionen har vi anfört följande: ”Ett värdefullt stöd för tekooch skoindustrin under de gångna åren har varit försörjningsberedskapsstödet som utgår via ÖCB. Detta stöd bör utgå även i fortsättningen. Det är dessutom vår uppfattning att den offentliga upphandlingen skall göras så att den kan fungera som en spjutspets för att bidra till en avancerad produktutveckling i svensk industri. Detta är nämligen ett måste om svensk tekoindustri i framtiden skall kunna konkurrera på en världsmarknad där handelsrestriktionerna mellan länder avvecklas.” Detta har gett följande yrkande i vår motion: ”4.

Utskottet kan därför inte ställa sig bakom kraven på att statliga och kommunala myndigheters inköp av tekovaror oavsett prisläge och kvalitet skall göras enbart hos den svenska tekoindustrin.” Utskottet avstyrker också yrkande 4 i vår motion. Vi har inte framfört något krav på att statliga och kommunala myndigheter skall göra sin upphandling enbart hos den svenska tekoindustrin — det är en misstolkning eller övertolkning av vår motion och yrkande 4 i denna. Vi kan inte heller stödja reservation 3, som är alldeles för vidlyftig och luddig i skrivningen. Vi inser att det är lönlöst att nu ställa säryrkande här i kammaren. Därför avser vi motionärer att avstå i den kommande voteringen beträffande mom. 3. Det får inte tolkas så, att vi skulle nöja oss med detta. Nej, vi ger inte uppi den här frågan. Vi avser att återkomma och utveckla vårt krav på att den offentliga upphandlingen inom tekoområdet skall användas som en spjut spets för att åstadkomma en avancerad produktutveckling. Detta är i enlighet med god socialdemokratisk tradition på många andra områden under årens lopp.